Herr talman! I det förra ärendet diskuterade vi, huruvida vi skulle vara förmyndare för statstjänarorganisationerna när dessa träffar sina förhandlingsuppgörelser. Centerpartiet bestred att man inom detta parti var något slags förmyndare. Även i denna fråga kommer = centerpartisterna emellertid och vill bestämma hur förhandlingsresultatet skall se ut, och sedan åberopar man den jämlikhetsdebatt som förs. Vad är det för slags jämlikhetsdebatt som centerpartiet för, när man där vill begränsa åtgärden till en del av de ledamöter som finns i denna kammare? Det är endast de i statlig tjänst anställda som man vill bestämma över och fastslå hur de skall ha det. När herr Gustavsson i Alvesta i sitt anförande säger att denna rättighet skall gälla alla och inte bara den lilla grupp som sitter i riksdagen, avslöjar han därmed bristande kunskap om problematiken vid en förhandling. Man resonerar ju om en totalkostnad för förhandlingarna, och av den totalkostnaden tar man en viss del till speciella åtgärder på olika avsnitt bland de anställda, medan resten utgår som en generell in komstförbättring. Den del som utgår till speciella åtgärder kan gälla justering av vissa tjänsteförteckningar, men de kan också vara s.k. C-listeärenden. Det kan vidare gälla allmänna bestämmelser, arbetstidens förläggning, arbetstidens längd, semesteroch sjukbestämmelser och andra ledighetsbestämmelser. I anslutning till dylika förhandlingar i samband med C-listan har det från statstjänarorganisationernas sida föreles gat en vilja att avstå en del av löneförmånerna för att därigenom kunna medverka till en bättre situation för de medlemmar som blir ledamöter av riksdagen. Det är alltså statstjänarna själva som i fria förhandlingar har ansett att en del av den totala potten som stod till förfogande skulle användas till detta ändamål. Nu går jag tillbaka till herr Gustavssons jämlikhetsdebatt.

Från svensk sida — det var Arthur Engberg som den gången förde den svenska gruppens talan — reagerade man mycket starkt mot denna tankegång. Man menade att just ledamöternas anställningar ute på olika områden tillförde det parlamentariska livet ett visst mervärde som var betydelsefullt vid handläggningen av olika angelägenheter. Men om herr Gustavsson verkligen menar allvar med talet om jämlikhet i detta sammanhang, bör han inte begränsa sig till en grupp som i fria förhandlingar har träffat uppgörelse om att detta skall ingå som en del av löne villkoren, utan då bör han resa krav på att samtliga riksdagsmän icke skall få ha annan inkomst än riksdagsarvodet. Jag skulle tro att den propån kan vi ingalunda förvänta från centerhåll; man vill nog på den kanten slå vakt om sina privilegier i olika sammanhang. Jag känner till att också tjänstemän i det enskilda näringslivet får behålla en del av lönen under den tid då de är ledamöter av riksdagen, men jag vet också att andra som är anställda i enskilda företag måste avstå vartenda öre. Det är alltså ett mönster med många variationer beträffande inkomst utöver riksdagsarvodet som man möter. Om herr Gustavsson och hans partivänner vill vara konsekventa i sitt ställningstagande bör de kräva ett absolut förbud mot att ha annan inkomst än riksdagsarvodet. Herr talman! Så djärva grepp på jämlikhetens område tror jag inte att man kan förvänta från det hållet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Lindholm ville kringgå den egentliga frågeställningen. Han tog upp ett exempel med en parlamentarisk konferens och undrade någonting i den här stilen: Vill herr Gustavsson med »jämlikhet> hävda att en person inte skall få ha en anställning? Det är ju inte fråga om anställningen, utan vad frågan gäller är huruvida en person skall kunna uppbära lön från två håll. I detta fall är det staten som är arbetsgivare. Sålunda betalar staten ut ersättning åt två håll samtidigt. Det är detta vi vänder oss mot, herr Lindholm, nämligen att det utgår ersättning under den tid då något arbete icke utföres. Här finns de som erhåller en arbetsfri inkomst under riksdagsperioden, som är större än en årslön för vissa jobbare ute i landet. Jag anser det är felaktigt. Det principiellt felaktiga i det nuvarande förhållandet är att samma arbetsgivare, staten, på detta sätt betalar ut lön på två håll till samma person, som endast fullgör en tjänst. Riksdagen har ju i alla fall ansvaret för detta, eller hur, herr Lindholm? Vidare talar herr Lindholm om förmynderskap. Utskottet erinrar om att det ankommer på lönedelegationen att göra principiella uttalanden i lönefrågorna. Vi hävdar att riksdagen skall göra sådana principiella uttalanden. Det är skillnaden här, och jag tycker att det är riksdagens fulla rätt att redovisa en uppfattning i en sådan här fråga.
Herr talman! Nej, herr Gustavsson i Alvesta, jag har icke gått förbi det som är väsentligt, utan det är herr Gustavsson som har gått förbi det väsentliga i denna fråga.

Det har från samtliga statstjänarorganisationers sida ansetts vara så pass värdefullt att få denna bestämmelse, att de fördenskull i fria förhandlingar avstått från motsvarande löneökning. Det är på den punkten herr Gustavsson vill uppträda som förmyndare och ha bestämmande inflytande på förhandlingsresultatets utformning, samtidigt som han vägrar att göra sin princip generellt gällande.
Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta ondgjorde sig över att jag förde statstjänstemännens talan, eftersom jag själv är statstjänsteman. Nu talar jag inte på egna vägnar utan just för statstjänstemännen. De är ganska många. Jag känner mig invald i någon mån som statstjänsteman, herr Gustavsson, och jag tycker jag minns att det har hänt att någon centerpartist, tillika jordbrukare, har talat sig varm för bättre lönsamhet inom jordbruket. Det har alltså nu herr Gustavsson i mycket hårda ordalag fördömt — man får ju inte tala om egna förmåner. Det var en intressant upplysning. Vidare förhåller det sig väl som herr Lindholm säger, nämligen att huvudfrågan här är jämlikhet, och då vill herr Gustavsson pressa ner statstjänstemännen. De skall ha C-avdrag, alltså ingen lön alls. Vad är då jämlikhet? Jo, att ingen annan heller skall ha det, naturligtvis. Då skall, som herr Lindholm säger, alla som träder in här i huset avstå från alla förmåner som de har i sin privata verksamhet. Jag säger än en gång: Börja inom ert eget parti, herr Gustavsson, och undersök hur det förhåller sig med det! Det är nog mycket pengar som då skulle kunna inbesparas. Det är klart att det är många, både inom centerpartiet och andra, som har ganska bra betalt i sina privata jobb, fastän de är här. Om herr Gustavsson menar det minsta med talet om jämlikhet, är det ju fullständigt självklart att då skall vi gå den vägen. Annars är det fortfarande, som jag sade, fråga om valfläsk: att skälla på statstjänstemän är en sak som går hem ibland. Men att plocka poäng i jämlikhetsdebatten genom detta kommer ändå herr Gustavsson att misslyckas med. Det blir en bumerang.
Herr talman! Jag skäller inte på statstjänstemännen som grupp. Det jag vänder mig mot är den lilla privilegierade grupp som sitter i riksdagen. Herr Sjö hoim vill göra sig till tolk för statstjänstemannagruppen. Men här finns statstjänstemän i denna riksdag, som har följt den linje jag företräder. Jag har inte träffat någon statstjänsteman utanför riksdagsmannakretsen som har resonerat på det sätt som herr Sjöholm gör. Här gäller det de statstjänstemän som sitter i riksdagen. När man talar om löneförmåner och förhandlingsresultat, har man det i bilden att dessa förmåner skall kunna utgå till hela gruppen. Men dessa förmåner utgår bara till en liten, begränsad grupp. Herr Lindholm talade om förmynderskap, och menar han allvar måste jag säga att vad som står i statsutskottets utlåtande om att lönedelegationen skall uttala sig saknar relevans. Lönedelegationen skulle i så fall inte heller kunna göra något uttalande eftersom även det skulle innebära ett förmynderskap.

Herr talman! Utskottets uttalande saknar ingalunda relevans alldenstund riksdagen har uppdragit åt lönedelegationen att å riksdagens vägnar handlägga lönefrågorna. Men här vägrar ju centerpartiet att medverka och vill alltjämt ha riksdagsbeslut om hur det skall gå till. Det var ändå rätt underbart att herr Gustavsson i Alvesta fortfarande vidhåller att en förmån som ges vid en förhandling som berör en liten grupp skall gälla samtliga statstjänstemän. Med herr Gustavssons motivering kan man hädanefter vid förhandlingar ingalunda ha vare sig B eller C-lista utan enbart generella löneförhöjningar, om den delen av förmynderskapet också skall förverkligas.

Herr talman! Jag vet inte vilken i riksdagen företrädd kategori statsanställda herr Gustavsson i Alvesta kan avse då han är så bekymrad för dem som inte sätter sin fot på sin arbetsplats; jag känner inte till vilka statstjänstemän som företrädesvis arbetar med fötterna. Man kan nämligen, herr Gustavsson, verkligen utföra nyttig verksamhet alldeles oavsett var man för ögonblicket råkar ha sin fot. Det är nog faktiskt så beträffande många i riksdagen sittande statstjänstemän — jag skulle gissa att det gäller de allra flesta — att den arbetsfria inkomst som herr Gustavsson så mycket talar om inte är arbetsfri. Man kan nämligen inte släppa kontakten med sitt vanliga yrke därför att man under en större del av året sitter i riksdagen, och jag talar liksom herr Sjöholm inte i egen sak men av egen erfarenhet eftersom jag tillhör den här kategorin. Vi måste ju alla räkna med risken att väljarna lyfter ut oss ur den här salen, och efter några år tycker vi kanske själva att det kan vara lämpligt att lämna plats åt någon annan. Att då gå tillbaka och försöka försörja sig i det yrke man hade och detta efter några år, kanske något årtionde i riksdagen, utan att ha följt den civila verksamheten och deltagit i den så pass att åtminstone kontakten och erfarenheten finns kvar, lär inte lyckas, herr Gustavsson. Det är faktiskt inte fråga om någon arbetsfri inkomst. En annan och väsentligt allvarligare sak har herr Gustavsson uppenbarligen inte tänkt på, nämligen riksdagsarvodets storlek i förhållande till avstådd lön. Jag vågar inte exakt säga hur mycket arvodet motsvarar i lön efter den statliga löneplanen men balanspunkten, för att nu låna en term av finansminister Sträng, torde ligga någonstans i närheten av lektorers lönegrad. Det innebär att alla statsanställda med högre lönegrad än lektorer inte skulle kunna åta sig ett riksdagsuppdrag utan att vara i stånd och vara beredda att avstå från en del av sin inkomst, d.v.s. acceptera en totalminskning av inkoms ten. Lektorerna är inte de allra sämst ställda i detta land, det har ingen hävdat, men någon exklusiv ekonomisk överklass utgör de definitivt inte. Man kan också komma ett stycke högre på skalan utan att hamna i den kategorin. Jag vet inte om herr Gustavsson menar att vi verkligen skall utestänga den gruppen tjänstemän från möjligheten att utan inkomstminskning acceptera ett riksdagsuppdrag. En gång ansågs det vara ett stort demokratiskt framsteg när inte bara andra kammaren, som fick arvode från början, utan också första kammaren, som först var utan, tillerkändes arvode för riksdagsuppdraget. Det var ett demokratiskt framsteg, därför att det ansågs viktigt att ingen av ekonomiska skäl skulle behöva avstå från att tjäna sitt land som riksdagaman, om han blev därtill vald. Med herr Gustavssons sätt att resonera skulle vi få det problemet tillbaka när det gäller en grupp medborgare, ty då kommer det att finnas en grupp tjänstemän som inte utan — i vissa fall betydande — ekonomiska uppoffringar kan åta sig ett riksdagsmannauppdrag. Och det, herr Gustavsson, är varken jämlikhet eller demokrati!
Herr talman! Till herr Lindholm vill jag bara säga att riksdagens lönedelegation ju inte för några förhandlingar. Sedan är det ganska intressant att konstatera att de flesta av dem som stiger upp i denna talarstol för att slå vakt om den löneförmån det här gäller själva åtnjuter detta privilegium.
Herr talman! Menar alltså herr Gustavsson i Alvesta att de människor som har erfarenheter på detta område inte skall få lov att yttra sig? Om jag drar ut kontentan av herr Gustavssons resonemang, så menar han att statsmakterna skall blanda sig i de privata uppgö relserna på arbetsmarknaden. Han menar vidare att vår strävan skall vara att riksdagsmän icke skall få uppbära lön från annat håll — ty skall det vara jämlikhet, så skall det! Herr Gustavsson kan ju inte sätta statstjänstemännen i strykklass. Slutligen förnekar herr Gustavsson att det är ett statens intresse att ge sina anställda möjligheter att åta sig offentliga uppdrag. Vi är annars sällsynt eniga om att det är livsviktigt för en demokrati att medborgarna kan åta sig sådana uppdrag, men denna centerpartimotion är en av käpparna i hjulen när det gäller att handla efter den principen.

Herr talman! För att man skall förstå innebörden av denna fråga fordras att riksdagens ledamöter något lyssnar på vad jag har att säga. Jag vill först deklarera att detta inte är någon stor fråga. Det är emellertid ett spörsmål av principiell betydelse för riksdagens anseende och visar på vilket sätt vissa statliga organ lämnar upplysningar till riksdagen.

Jag föreställer mig att en svensk ambassad, som är ett stycke svensk mark i ett främmande land, skall visa upp något av Sverige. Det är ganska viktigt hur en sådan ambassad ser ut. Den uppfattning som människorna får av oss kan påverkas av det underhåll som våra ambassadbyggnader får. Jag tog en del fotografier på ambassadbyggnaden, och sedan jag hade återkommit efter resan väckte jag under motionstiden en motion, där jag tog upp frågan om dess tillstånd. Statsutskottets femte avdelning remitterade denna motion till byggnadsstyrelsen, som har hand om förvaltningen av ambassadbyggnaderna. Där behandlade man frågan på det sättet att en professor, som varit med om att rita och uppföra ambassadbyggnaden, fick i uppdrag att skriva ett brev till en annan professor i Tokyo, som hade biträtt vid ritningsarbetet och materialval. Den svenske professorn skrev att det hade riktats en anmärkning mot byggnaden och att riksdagsmannen i fråga troligen inte tyckte om byggnadsmaterialet. Det är fråga om en offentlig skrivelse, eftersom det var byggnadsstyrelsen som hade givit professorn uppdraget i fråga. Bl.a. återfinns i skrivelsen inom parentes följande passus: »Riksdagsmän borde aldrig få resa.» Med detta uttalande har byggnadsstyrelsen givit till känna att det är besvärligt att riksdagsmän får företa resor och sedan kan göra anmärkningar på byggnader som byggnadsstyrelsen förvaltar. Men inte nog med det. Den japanske professorn svarar på sin kollegas brev — mycket artigt och vänligt — och skriver att han i och för sig inte kan konstatera några sådana korrosionsskador på byggnaden som jag har påtalat. I Japan är det ju mycket starka luftföroreningar, och det blir kraftig korrosion på byggnaderna, om man använder felaktigt material, om man har plåtrännor och vattnet rinner utmed väggarna uppstår missfärgning. Men den japanske professorn svarar alltså mycket artigt och säger att han egentligen inte kan finna några sådana här skador. Han framhåller dock att om det anses att materialet inte är lämpligt skulle man kunna vidta de och de åtgärderna. Man skulle bl.a. kunna stryka på ett tyskt medel — enligt uppgift kallat Bon-Tile — som troligen skulle göra materialet mera beständigt. Byggnadsstyrelsen lämnar då en rapport till femte avdelningen, som emellertid inte är fullständig. Byggnadsstyrelsen skriver visserligen att man bör använda det ifrågavarande materialet på grund av jordbävningsrisker o. d. — det är ett vanligt cementmaterial som kommit till användning — men styrelsen utelämnar bl.a. den japanske professorns förslag. Byggnadsstyrelsen ger alltså inte en fullt korrekt bild av situationen — den som den japanske professorn har lämnat — och säger helt enkelt att det inte finns några skador på byggnaden. Jag är ledsen, herr talman, att dokumentprojektorn här i kammaren är ur funktion, ty jag hade för avsikt att i vår intern-TV visa hur byggnaden ser ut. Jag har med UD:s hjälp skaffat fram bilder och på egen bekostnad låtit förstora dessa för att kunna visa dem för alla kammarens ledamöter. Nu kan jag inte visa bilderna, men jag kommer att be om tillstånd av riksdagens talmän att få sätta upp bilderna i sammanbindningsbanan eller på annan plats inom riksdagshuset, så att riksdagsledamöterna kan avgöra om byggnadsstyrelsens rapport är riktig eller inte. Herr talman! Detta är alltså bakgrunden till min framställning. Femte avdelningen har mycket korrekt behandlat frågan mot bakgrund av byggnadsstyrelsens skrivelse. Tyvärr hade jag inte möjlighet att deltaga i det ögonblick då femte avdelningen behandlade ärendet. Jag kunde alltså inte redovisa mitt material och ge femte avdelningen den grund som avdelningen kunde behöva för sitt beslut. Därför har jag och några andra utskottsledamöter i efterhand utformat en reservation.

Det är min motivering. Frågan är ju inte stor, men jag tycker att riksdagen bör hålla på sitt anseende och kräva att bli korrekt behandlad av de statliga myndigheterna i sådana här sammanhang.

Herr talman! Också jag anser att man mycket starkt kan reagera när det görs sådana uttalanden som att riksdagsmän aldrig borde få resa. Den resa som statsutskottets femte avdelning gjorde hade ett oskiljaktigt samband med de arbetsuppgifter avdelningen har. Jag vågar påstå att resan berikade avdelningens möjligheter att bedöma de olika problem den har att handlägga. Jag skulle vilja tillägga att det i remisskrivelser av den arten inte såvitt jag kan förstå finns någon anledning att framföra slika synpunkter. Det är väl i alla fall vi i riksdagen som själva bestämmer hur vi skall bedriva vårt arbete utan några som helst pekpinnar från folk som känner sig stötta i kanten på grund av att påpekanden görs om sådana ting som man ser när man är ute och reser. Herr talman! När det sedan gäller ambassadbyggnaden i Tokyo är det riktigt att denna utvändigt lämnar en del övrigt att önska ur skönhetssynpunkt. Men det var någonting som de flesta byggnader där ute hade gemensamt, vilket, som herr Lothigius sade, hade sitt samband med den starka syrehalten i luften. När nu statsutskottets femte avdelning så när som på herr Lothigius som deltagit i denna resa haft att behandla den av herr Lothigius väckta motionen, får det väl anses att avdel ningen varit sakkunnig när det gäller detta problem. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag om avslag på motionen.
Herr talman! Jag tror visst att statsutskottets femte avdelning är kapabel att bedöma denna fråga. Jag har dock en känsla av att en del av mina kamrater — det är några som följt min reservation — inte tittade så mycket på själva byggnaden utan mera diskuterade de frågeställningar som vi var där för att studera. Jag har suttit med i en tävlingsjury tillsammans med chefen för landets byggnadsstyrelse, som skall bedöma byggnaders utseende i andra sammanhang. Detta medför kanske att jag har ett visst intresse av hur det hela ser ut. Till ordföranden i femte avdelningen vill jag säga att jag är tveksam hur jag egentligen skall göra.

Det är inte bara fråga om utvändiga skador utan även om invändiga, vilket väl syns på dessa bilder. »att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t anhåller om uppdrag åt grundlagberedningen att utreda och framläg ga förslag om sådant tillägg till 4 kap: i förslaget till regeringsform att därigenom även systemet för utredningsväsendet blir närmare reglerat».

Herr talman! Det svenska utredningsoch remissväsendet har fått en omfattning och betydelse som i få andra länder. Ibland har kritik framkommit om att utredningar blir alltför omfattande, pågår alltför lång tid och kostar alltför mycket pengar. Givet är att också inom den statliga sektorn arbetet bör bedrivas rationellt och inte dra för mycket ut på tiden. »Det svenska kommittéväsendet är att uppfatta som ett led i beredningen av ärenden före regeringens avgörande» — så står det i inledningen till konstitutionsutskottets majoritetsutlåtande nr 24, som nu är under kammarens behandling. Givetvis är detta riktigt. Men även för riksdagen har en utredning stor betydelse när det gäller behandlingen av respektive frågekomplex. Många gånger har en utredning begärts av riksdagen i anledning av motioner, enskilda eller partimotioner, emanerande från ett eller flera partier. Också allmänheten och den politiska opinionen, näringslivet och arbetsmarknadsparterna har naturligtvis stort intresse av det samlade utredningsmaterial som kunnat läggas fram. Själva beredningsförfarandet är till större delen oreglerat i gällande regeringsform. Några bestämmelser om utredningsväsendet finns inte däri. Det normala förfaringssättet är, och bör väl vara, att Kungl. Maj:t på departementschefens begäran — ofta efter krav från riksdagen — bemyndigar respektive statsråd att tillsätta en särskild kommitté eller utredning. Värdefullt är enligt min mening att en sådan utredning är parlamentariskt förankrad och att de demokratiska partierna bereds tillfälle att utse representanter däri. Naturligtvis måste beredning, eventuellt också överarbetning, göras inom respektive departement innan proposition avlämnas till riksdagen. Ofta har departementspromemorior i stor utsträckning fått ersätta en verklig parlamentarisk utredning, vilket bör vara huvudformen när det gäller viktigare problemområden. Från folkpartiet har väckts ett motionspar — I: 445 och 1II:492 — vari föreslås åtskilliga åtgärder för att stärka demokratin — på det statliga området liksom på det kommunala. BI. a. har vi ställt krav på vidgad offentlighet i utredningsarbetet. Utskottsmajoriteten menar att grundlagberedningen, som har i uppdrag att lägga fram förslag till ny författning, också måste göra en översyn av utredningsväsendet. Detta må vara riktigt, men de frågor som våra motioner, liksom andra, aktualiserar anser vi vara så betydelsefulla, att de bör i skrivelse föras fram till Kungl. Maj:t. Detta gäller inte minst en större öppenhet i utredningsarbetet. Vi anser att när det s.k. materialinsamlingsskedet har avslutats i utred ningen och innan definitiva ståndpunkter har tagits till slutresultatet, bör en redovisning kunna göras och frågan offentligt debatteras. Frågorna skulle många gånger vinna på att bli belysta från flera olika alternativa synpunkter i stället för att bli föremål för en kompromiss. En översyn av utredningarnas arbetssätt skulle vara motiverad för att söka åstadkomma ett rationellare förfarande och en bättre samordning. I de direktiv som ges till kommittéerna skulle med fördel en viss tidsplanering kunna anges. Ett krav på delredovisning bör kunna tillgodoses utan att slutliga beslut i frågan försenas. Olika utredningar inom samma område bör också kunna samordnas. Dessa och i motionerna framförda liknande synpunkter bör i skrivelse delges Kungl. Maj:t. Jag ber därför att få yrka bifall till den trepartireservation som har fogats vid utlåtandet.

Herr talman! Motiven för de motioner som har väckts i denna fråga hänför sig åtminstone till en del till den metod som regeringen — i vars hand utredningsväsendet ligger — i ökande utsträckning använder: interna departementsoch expertutredningar i slutna rum i Kanslihuset, undandragna offentligheten. Och detta sker samtidigt som man allt flitigare talar om mer offentlig insyn och kontroll. Det färskaste exemplet på denna metod är skattepaketet. Det innehåller en rad väsentliga nyheter i det svenska skattesystemet som inte har behandlats av någon utredning. En så radikal omläggning av skattesystemet borde enligt praxis ha föregåtts av en parlamentarisk utredning och remissförfarande i vanlig ordning. Men regeringen har inte ens velat acceptera en granskning av andra experter än finansdepartementets egna eller en granskning av arbetsmarknadens parter, vilka i hög grad borde vara intresserade av denna proposition om omläggning av beskattningen. Av den ganska utförliga historiken i konstitutionsutskottets utlåtande framgår att frågan om de offentliga utredningarna åtskilliga gånger har varit uppe i riksdagen med anledning av motioner. Även statsrevisorerna har behandlat frågan. Kritiken har gällt det stigande antalet utredningar — för närvarande 270 enligt riksdagsberättelsen — 270, de ständigt stigande kostnaderna, bristande samordning av olika utredningar, alltför höga ambitioner i fråga om fullständighet i de historiska delarna och alltför otillförlitliga kostnadsberäkningar; som bekant är de nästan alltid för optimistiska. I motionen av fru Mogård m.fl. yrkas att grundlagberedningen får i uppdrag att behandla frågan. Som ledamot av grundlagberedningen kan man bli litet ängslig för allt det som riksdagen önskar skicka till beredningen; vi har ju, allt sådant förutan, rätt omfattande arbetsuppgifter. Skillnaden mellan utskottsmajoritetens och reservanternas uppfattning förefaller vara djupgående. är den det i realiteten? Nog borde utskottsmajoriteten ha kunnat ansluta sig till många av de synpunkter som framförts i motionerna och som vi redovisat i reservationen. I direktiven till grundlagberedningen sägs inte uttryckligen att frågan skall tas upp, men konstitutionsutskottets majoritet framhåller att det är ofrånkomligt att grundlagberedningen i sitt arbete måste överväga beredningen av regeringsärendena och att i detta sammanhang även frågan om utredningsväsendet kommer att aktualiseras. I konstitutionsutskottets majoritet ingår två s.k. tunga ledamöter av grundlagberedningen, nämligen ordförandena i de båda arbetsgrupperna. Då måste man väl tro på att grundlagberedningen även kommer att ta upp frågan om det offentliga utredningsväsendet. Men ut skottsmajoriteten har inte velat ge något på hand om vad behandlingen i grundlagberedningen egentligen skall syfta till. Majoriteten säger bara att frågan kommer att tas upp i samband med att man överväger beredningen av regeringsärenden. Jag är rädd för att tankegången bakom detta uttalande inte riktigt är den som framkommer i utskottsutlåtandet. Men vi får väl se vad som händer i beredningen. Vi reservanter har försökt att på papperet fästa vissa önskemål beträffande de offentliga utredningarna. Det innebär naturligtvis en kritik mot det allt flitigare användandet av interna beredningar. Vi anser att i stora politiska frågor det normala beredningsförfarandet bör vara att man har en parlamentariskt sammansatt utredning. Åtskilliga motionärer, statsrevisorerna och många andra har under årens lopp kritiserat det förhållandet att det är alldeles för många ledamöter i utredningarna och även för många experter — ibland finns det där fler experter än ledamöter. Men frågan gäller också direktiven till utredningarna. Det är ju regeringen som själv bestämmer hur direktiven skall utformas. Jag känner bara till ett enda väsentligt undantag från denna regel, nämligen de mycket omfattande direktiven till grundlagberedningen. Anledningen till detta undantag kan sägas vara att författningsfrågan hade kört fast sedan författningsutredningen framlagt sina betänkanden. Arbetsgruppen under nuvarande statsminister Palmes ledning försökte leta sig fram i denna labyrint för att få en uppslagsända för en författningsreform, och då skedde det verkligen överläggningar mellan partierna om innehållet i direktiven. Det var egentligen bara på en enda punkt som vi inte kunde bli eniga, nämligen när det gällde det socialdemo kratiska kravet — både motionen och utskottsutlåtandet var försiktigt skrivna — att frågan om republik eller mo ningen. I övrigt var samtliga partier överens om hur direktiven skulle utformas. Reservationen gäller också frågan om redovisningen av det material som samlas in av utredningar. Det borde kanske i fortsättningen bli en vana att man, sedan man samlat in en mängd, inte minst statistiskt material, redovisade detta på ett tidigare stadium för att ge möjligheter även för andra intresserade än utredningens ledamöter att bedöma frågorna. Detta har skett ibland; i bilskatteutredningen exempelvis gjorde vi en mycket omfattande statistisk sammanställning beträffande fordonsbestånd, fordonsvikter m.m. och körsträckor, vilken redovisades för ett par år sedan. Detta förfarande har även varit på tal inom andra utredningar, bl.a. i grundlagberedningen. Det står också, såvitt jag minns, i direktiven för grundlagberedningen, att denna successivt skall redovisa utredningar som görs för att därmed ge tillfälle till debatt. Det gäller bl.a. frågan om regeringsbildningen i andra länder. Ett tredje önskemål gäller samordningen mellan utredningarna. Motionärerna har liksom statsrevisorerna många gånger kritiserat den bristande samordningen. Det görs för mycket dubbelarbete, och det förekommer att flera utredningar sysslar med samma sak. Det borde bli en bättre samordning. Det är emellertid här inte minst fråga om oppositionens möjligheter till ett fördjupat utredningsarbete. För närvarande, när utredningsmaskineriet ligger i regeringens hand, har oppositionen betydligt sämre förutsättningar än regeringen att framlägga alternativa förslag till lösningar. Man borde även ge oppositionen en chans att utreda frågor som regeringen inte är särskilt intresserad av. Den möjligheten har vi inte nu med de begränsade resurser som oppositionspartiernas kanslier förfogar över. Vi har i reservationen inskränkt oss till att hemställa att riksdagen skall ge Kungl. Maj:t dessa önskemål till känna som sin mening, och det är väl en rätt blygsam begäran. Men antingen har majoriteten i konstitutionsutskottet en heit annan principiell uppfattning än vi om hur utredningarna skall tillsättas, nyttjas och arbeta, eller också aktar man sig, med hänsyn till vad som komma skall i grundlagberedningen, väldigt noga för att säga mer än vad som är absolut nödvändigt. Majoriteten har inskränkt sig till att uttala att frågan tas upp under alla omständigheter, men vi reservanter har inte velat vara så restriktiva, utan vi har velat ange bestämda önskemål. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen.

Herr talman! Som framgår av konstitutionsutskottets utlåtande nr 24 och som herr Björkman redan sagt har behovet av en reformering av det statliga utredningsväsendet upprepade gånger påtalats bl.a. till förmån för ökad effektivitet och snabbhet och för att åstadkomma en minskning av kostnaderna och av antalet kommittéledamöter. Historiken beträffande påpekanden motionsvägen, från statsrevisorerna och från rationaliseringsutredningen gör ett lätt patetiskt intryck med hänsyn till de blygsamma resultat som uppnåtts. Jag tycker också att det är anmärkningsvärt att den promemoria som upprättades i april 1967 av en arbetsgrupp inom statsrådsberedningen och i vilken flera vägande förslag framfördes hittills inte har lett till någon som helst åtgärd. Det kanske kan vara intressant att få några siffror som belyser hur kommittéväsendet har tillväxt. År 1934 var antalet kommittéer 156, 1944 hade antalet stigit till 250, 1954 till 288, 1964 till 371 och 1969 till 373. Det är självklart att kostnaderna också har ökat. Jag har siffror för kostnaderna anpassade till 1969 års prisnivå. Dessa visar att kostnaderna har stigit från 11 mil Det är emellertid inte i första hand för att nedbringa kostnaderna eller för att reducera antalet sysselsatta i utredningar — även om också det är väsentliga frågor — som motion nr 642 väckts i denna kammare. Det fundamentala är, om resultatet av de satsade resurserna är tillfredsställande. Här finns det påtagliga brister. Traditionellt gäller att man undviker all publicitet under utredningens gång. Det har förekommit få undantag från den regeln. I en uppsats som heter Bureaucracy and Policy Formation in Sweden, publicerad i Scandinavian Political Studies, påpekar professor Hans Meijer det egendomliga i att i ett demokratiskt system mycket betydelsefulla diskussioner på så sätt förs inom stängda dörrar och utan allmänhetens insyn. De bristande möjligheterna till insyn gäller också i stor utsträckning riksdagen. Det är, som jag ser det, en allvarlig invändning mot rådande system. Inte minst är det viktigt att även den part i riksdagen som befinner sig i opposition — för tillfället eller, som dess värre nu, till synes permanent — kan skaffa sig ett fullgott underlag för sina alternativa förslag. Som bekant har både enskilda ledamöter och partier synnerligen dåliga möjligheter därtill. Av bl.a. ekonomiska skäl hyser jag ringa sympati för en vidsträckt parallell utredningsapparat för oppositionspartiernas del. Med den omfattning och de kostnader som utmärker kommittéväsendet bör detta kunna användas så, att också oppositionens behov av underlag för sina bedömningar kan tillfredsställas. Konstruktiva förslag i syfte att råda bot på missförhållandet i detta avseende framläggs i reservationen till utskottsutlåtandet. Det torde böra övervägas, om inte regler för utredningsarbetet kan utformas så att utredningar regelmässigt arbetar i tre steg: ett materialinsamlingsskede, ett skede där olika tänkbara alternativ för frågans lös-: ning redovisas och slutligen ett skede som jag skulle vilja beteckna som rent politiskt, där regeringen beställer ett genomarbetat förslag enligt det alternativ den förordar. Varje skede bör kunna avslutas med en publicering av resultaten. Regeringen tycks vara inne på rakt motsatt väg. Antalet parlamentariska utredningar — eller utredningar där någon riksdagsman är med — har enligt professor Meijer drastiskt minskat från genomsnittligt 47 procent för tioårsperioder under tiden 1903 till 1954" till endast 27 procent för perioden 1955 —1967. Likaså har antalet riksdagsledamöter och intressegruppsrepresentanter som blir kommittéordförande mins-: kat. Enligt professor Meijer är detta ett: tecken på ökad regeringsoch depär-:' tementskontroll över utredningarna, en förmodan som jag inte kan finna någon som helst anledning att betvivla. Att' tyngdpunkten nu alltmer läggs på experterna visar följande siffror: kostnaderna för ledamöter var 1934 2,7 miljoner kronor, 1969 5,3 miljoner kronor — en i och för sig ganska rimlig ökning — medan kostnaderna för experter, sekreterare m.fl. från 5,6 miljoner. kronor år 1934 har växt till 21 miljoner kronor 1969, fortfarande i 1969 års prisnivå. Det bör tilläggas att regeringen i dess värre okänd omfattning använder sig av s.k. arbetsgrupper för utredningsuppdrag. Dessa redovisas inte i riksdagsberättelsen, och insyn i deras verksamhet är helt utesluten. Det har från regeringshåll framhållits upprepade gånger, som svar på kritik mot det förhållandet att parlamen-' tariska utredningar alltmer sällan förekommer, att sådana utredningar främst bör tillsättas i stora och principiellt viktiga frågor. Men om man studerar förteckningen över de nu arbetande kommittéerna kan man inte urskilja någon - sådan princip för tillsättandet av den ena eller andra typen av utredning. Ett resonemang om en uppdelning av utredningsarbetet i olika skeden — detta kan självfallet inte tillämpas i samtliga fall — reser enligt min mening frågan, om det är rimligt att betrakta kommittéarbetet i dess helhet som ett led i regeringens beredning av ärendena och om inte grundlagberedningen bör söka närmare bestämma vad som skall ligga i begreppet beredning. Den utveckling som skett beträffande direktivens utformning gör denna fråga angelägen. Det har ansetts självklart att valet av utredningstyp och utredningsuppgift oinskränkt tillkommer regeringen. Det är emellertid önskvärt att även andra områden än de av regeringen prioriterade kan utredas. Det kan dessutom starkt ifrågasättas, om materialinsamling och sökandet efter alternativa lösningar bör begränsas av ofta politiskt styrda direktiv. En reglering av utredningsförfarandet är påkallad; den bör här ta sikte på att undvika styrning av utredningens arbete i dessa två skeden. En tredje anmärkning mot det nuvarande systemet gäller tidsåtgången. Av de ca 280 nu verksamma kommittéerna har 13 stycken arbetat i tio år eller mer, och hela 65 har arbetat i fem år eller mer. Vad en lång utredningstid betyder vet varje motionerande riksdagsman som vägras sakbehandling av framförda förslag, stora som små, om de ligger inom ett område som befinner sig under utredning — var och en av oss vet att angelägna ändringar i rådande förhållanden kan uppskjutas i åratal av denna anledning. Propositioner däremot kan framläggas, och framläggs, helt oberoende av huruvida de berör områden som är under utredning eller inte. Det är alltså här fråga om en kraftig inskränkning i riksdagens initiativrätt. .. Den ofta långa utredningstiden sam manhänger inte minst med den tradition vi har här i landet, att bedömningen av en fråga skall göras innehållsrik och djupgående. Med den snabba tekniska utvecklingen, som vi är väl medvetna om och ofta talar om, är det riskabelt att inte begrunda, om denna arbetsmetod fortfarande är effektiv. Utvecklingen kräver ofta snabba beslut. Utredningarna riskerar att framlägga förslag till beslut på redan föråldrat material. Och man kan befara att detta, i den mån vi inte redan i stor utsträckning är där, kan leda till att de demokratiska institutionerna sätts åt sidan, att riksdagen blir en sorts reservat för politiker som tror sig styra en utveckling, som de de facto inte längre har något inflytande över. Särskilt på miljösidan förefaller det mig uppenbart att vi har en kapplöpning med utvecklingen och tiden, som det är stor risk att vi kommer att förlora. För att råda bot på denna brist och ändå bevara den grundlighet, som man i så många utskottsutlåtanden över motioner i detta ärende har uttalat sig positivt om, kan man gå olika vägar. Det torde vara möjligt att avgränsa utredningsuppdragen så, att de kan beräknas slutföras inom rimlig tid — i direktiven bör lämpligen ingå en tidsplanering. Då det gäller en överblick över ett stort område torde det bli nödvändigt att friställa ledamöterna i åtminstone någon utsträckning från deras ordinarie arbete; utredningsuppdrag bör alltså jämställas med offentliga uppdrag t.ex. som riksdagsledamot. Den praxis som utbildats, att under hänvisning till en sittande utredning utan närmare prövning avvisa delförslag bör kunna uppmjukas. Vad jag här anfört tyder, herr talman, enligt min mening på att vårt kommittéväsende, som ostridigt fyller en mycket viktig funktion, bör bli föremål för översyn.

Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen som är fogad till konstitutionsutskottets utlåtande nr 24.

Herr talman! Jag skall inte gå in på någon mera omfattande debatt med de tidigare talarna, som här framfört en rad önskemål om hur det svenska utredningsväsendet enligt deras åsikt bör fungera. Vad som sagts kan måhända vara en viss vägledning för grundlagberedningen när den så småningom skall ta ställning till dessa frågor. Såsom herr Björkman här riktigt skildrat kommer grundlagberedningen, enligt vad dess ledamöter anser, att låta frågorna bli föremål för närmare behandling, och man brukar ju inte från riksdagens sida göra någon beställning i fråga om ting som redan är föremål för uppmärksamhet. Jag vill bara på en punkt kommentera de inlägg som är gjorda. Herr Björkman tar upp skattefrågan som ett exempel på hur det svenska utredningsväsendet fungerar i dag och säger, att man får det intrycket, att frågan icke skulle ha varit föremål för offentliga utredningar. Detta är inte riktigt. Det nu föreliggande skatteförslaget har föregåtts av en rad olika utredningar, i vilka också har deltagit parlamentariker. Men det är riktigt att, när regeringen har utformat sitt förslag, det har varit en intern utredning. Om jag förstod fru Mogård rätt, hade hon emellertid ingenting emot ett så dant förfaringssätt. Hon utvecklade det också i sitt anförande här.

De har t.o.m. under hela den tid, 1955—1967 som undersökningen omfattar haft majoritet i dessa utredningar genom det parlamentariska inslaget. Fru Mogård sade någonting om kostnadsutvecklingen inom utredningsväsendet, men jag uppfattade det inte på det sättet, att hon skulle vara kritisk därvidlag. Dessa siffror talar emellertid om vilken väldig omfattning som det svenska utredningsväsendet har. Det är klart att man kan hävda att utredningarna borde arbeta snabbare och att man kan uttala önskemål om att de som deltar i utredningsarbetet bör friställas från andra uppgifter. Själv deltar jag i en utredning, som sysslar med offentlighet och sekretess, vilken i mycket stor utsträckning kommer att röra sig med tekniska ting på ADB-området o.s.v. Inom kommittén är man rörande överens om nödvändigheten av att ställa heltidsanställd arbetskraft till förfogande. Men det har hittills inte varit möjligt att frigöra någon sådan expertis, med hänsyn till att de, som kan anses behärska detta område, redan tidigare i hög grad är engagerade i annat arbete. Problemet är alltså inte så lätt, även om önskemålen finns. Det gör kanhända att en del utredningsarbete tar längre tid än man skulle önska. Jag delar i övrigt fru Mogårds uppfattning om att man bör i rimlig omfattning söka friställa ledamöterna från andra uppgifter för att fullfölja utredningsarbetet i så snabb takt som möjligt. Jag tror ock så att så sker i ganska stor utsträckning. Herr talman! Jag har inte tänkt ta upp någon längre diskussion om detta med hänsyn till att, som utskottsmajoriteten konstaterar, frågan är uppmärksammad och kommer att bli föremål för grundlagberedningens prövning. Med hänsyn till det yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag inregistrerar med tacksamhet ett uttalande av herr Adamsson som tillhör majoriteten i utskottet, nämligen att vad som anförts från reservanternas sida skulle kunna utgöra en vägledning för grundlagberedningen när den så småningom tar upp även frågan om utredningsväsendet. Ja, det skall vi hoppas herr Adamsson. Jag kan inte se att herr Johansson i Trollhättan är här närvarande, men jag skall framföra till honom att vi har herr Adamssons ord på att reservationen kan vara en vägledning. Det är riktigt, herr Adamsson, att riksdagen vanligen inte beställer en ny utredning när en utredning redan pågår, men man kan väl ändå få tala om vad man önskar i fråga om riktlinjerna för utredningen, för att därmed visa vad man vill ha i stället för det nuvarande. Herr Adamsson nästan anklagade mig för att jag talade om skattepaketet igen, när jag tog detta som ett exempel på utredningsväsendets förfall. Herr Adamsson säger att vi inte skall ta upp en debatt om den saken, eftersom det varit en lång rad utredningar. Nej, herr Adamsson, det var en stor utredning, allmänna skatteberedningen, men resultatet lades på hyllan. Ett av de väsentligaste inslagen i detta förslag var just en sänkning av progressiviteten och därmed av marginalskatten. Nu blev det precis tvärtom i skattepaketet, till följd av alla ommöbleringarna i skattesystemet och det har ju inte skett någon verkligt samlad bedömning av för slagets verkningar med avseende på bl.a. avtrappade avdrag och många andra nyheter. Jag tycker därför, herr Adamsson, att skattepaketet klart visar hur ett förslag inte bör framläggas för riksdagen. Ingen remissbehandling och ingen expertbehandling har skett annat än inom finansdepartementet. Detta är ett felaktigt förfarande och utgör ett avskräckande exempel på hur det inte skall gå till. Och det stärker bara vår kritik. Vi vill att det offentliga utredningsväsendet skall fungera på ett annat sätt än för närvarande.

Herr talman! Givetvis har jag ingenting emot att herr Björkman och oppositionspartierna både här och i reservationen uttalar önskemål om hur utredningsväsendet skall fungera. Det har de rätt till. Men att gå så långt som att kräva att vi på alla punkter skall dela deras uppfattningar är väl att begära för mycket. Jag måste säga att jag inte är beredd att ta upp någon skattedebatt just nu och därför inte skall gå in på frågan om skattepaketet. Det kan ju misstänkas att man menar att regeringen och riksdagen bör vara mer eller mindre bundna av utredningsresultaten, men så ser inte jag på utredningsväsendet. är detta herr Björkmans mening har jag en helt annan syn på saken. Utredningsväsendet bör sikta till att utreda frågorna och klargöra sammanhangen samt ett även framlägga sammanfattningar i form av förslag. Prövningen av dessa förslag bör däremot åligga regering och riksdag utan någon bindning från utredningarnas sida.

Herr talman! Jag delar herr Adamssons uppfattning: lagt skattepaket ligger. Bevillningsutskottet håller nu på att veckla upp det och plocka isär det. Därför .skall jag lämna den saken därhän. Jag förstår, herr Adamsson, att konstitutionsutskottets majoritet inte vill ha fästat på pränt några önskemål om utredningsväsendet. Antingen tycker ni att allt är bra som det är, eller också har ni vissa önskemål vid sidan om som ni inte vill framföra. Herr Adamsson har emellertid här givit så mycket på hand att det står klart att våra önskemål ändå kan utgöra en liten vägledning. Även om ni inte vill fästa något på pränt i ett utlåtande kan ni ha vissa uppfattningar om hur det hela bör vara. Jag hoppades att jag skulle kunna provocera herr Adamsson att i alla fall säga några ord på vägen till grundlagberedningens ledamöter om hur man skulle tackla frågan i fortsättningen, och om ni tycker att det nuvarande systemet är bra eller om ni vill ha ett bättre. Men det lyckades tydligen inte, vilket jag beklagar.

Herr talman! Den 10 juni 1969 meddelade Kungl. Maj:t bestämmelser om försöksverksamhet med studeranderepresentation i skolöverstyrelsen. Sedan dess har såsom ledamot av styrelsen för tiden den 6 september 1969—30 juni 1970 förordnats en medlem av SECO. Statsutskottet har betonat vikten av att skolöverstyrelsens styrelse håller så god kontakt som möjligt med de olika grupper som deltar i eller på annat sätt berörs av skolans verksamhet. Enligt utskottets mening är emellertid de i skolan verksamma arbetstagargrupper na i rimlig grad representerade i styrelsen genom sina huvudorganisationer. Jag kan inte finna att denna representation är tillfredsställande. Nuvarande bestämmelse om att det i styrelsen skall ingå tre företrädare för arbetstagarintressen är visserligen bra men inte tillräcklig. Det behöver åstadkommas en bredare kontakt med opinionen bland, dem som har sitt dagliga arbete ute i skolorna. Om man har representanter för SECO i SÖ:s styrelse, bör det där finnas en klar representant också för lärarkategorierna. Det är alltså önskvärt med en utökning av antalet arbetstagarrepresentanter, och därför har vi i vår reservation uttalat oss för att de grupper som är verksamma i skolan skall ges en utvidgad representation i SÖ:s styrelse. Jag ber att få yrka bifall till den vid punkten 11 i statsutskottets utlåtande nr 8 fogade reservationen 1.
Herr talman! Det är visserligen sant, såsom det framhålles i utskottsmajoritetens utlåtande, att det i SÖ:s styrelse för närvarande finns tre företrädare för arbetstagarintressena. Man skall emellertid observera vad detta ärende gäller, nämligen frågan om arbetstagarintressen och arbetstagarsynpunkter över huvud taget, något som också återspeglas i valet av de personer som arbetstagarorganisationerna brukar utse till SÖ:s styrelse.

Såsom herr Källstad framhöll, har eleverna nyligen fått sin representant i SÖ:s styrelse. Den enklaste konsekvens — för att lägga denna synpunkt till de övriga — kräver att den andra stora och avgörande komponenten i skolsamhället, läraren, också får sin företrädare. Därtill kommer att skolöverstyrelsen och skolväsendet över huvud taget skulle tjäna på ett tillmötesgående av denna begäran. Det är det senare motivet — och inte något slags prestigeskäl — som är huvudmotivet. Slutligen vill jag erinra om att det inte har gått så många månvarv sedan riksdagens majoritet kastade ut lärarrepresentanterna ur de lokala skolstyrelserna. Skälen för det var, som framgick av den debatt som då fördes, tämligen klena. Det är för mig helt oförklarligt, att samhället för sin skolledning — lokalt och centralt — inte vill effektivt utnyttja lärarerfarenheterna så mycket det någonsin går. Lärarna är, efter vad jag förstår, beredda att ställa sig till förfogande med sina kunskaper, och jag tycker då att vi också bör sätta in dem i det organ där de kan göra den nytta som alla av vårt undervisningsväsende berörda har glädje av. Herr talman!

Herr talman! I den värld som skolan utgör fungerar det som bekant många olika grupper av befattningshavare: lärare, skolmåltidspersonal, administrativ personal, människor som sysslar med skolhälsovård o.s.v. I och för sig är det värdefullt om dessa arbetstagargrupper i så stor utsträckning som möjligt kan vara med och påverka skolans ledning allra högst upp, i skolöverstyrelsen. Men med tanke på hur många dessa grupper är vågar jag påstå att det skulle bli en definitivt otymplig organisation av skolöverstyrelsen om alla dessa gavs representation där. gen om lärarna. Jag inser att lärarna kan ha önskemål i den riktning herr Nordstrandh här uttalat sig för. Men man kan inte, om det skall bli en vidgning av skolöverstyrelsen, bara ta hänsyn till lärarkategorierna, utan man måste då också ta hänsyn till de andra grupperna som arbetar inom skolan. Herr talman! Det är ju så i dag att arbetstagarna är representerade i skolöverstyrelsen genom sina huvudorganisationer. Det sitter där tre fackliga representanter, och enligt utskottsmajoritetens mening täcks de önskemål som kan komma från arbetstagarna av att dessa tre finns med i styrelsen. Mot bakgrunden av att vi inte vill vara med om att skapa en så otymplig organisation som skulle uppkomma, om det i skolöverstyrelsen fördes in ytterligare en rad företrädare för olika yrkeskategorier yrkar vi avslag på motionen, och jag hemställer om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är självklart, att varenda grupp inte utan vidare kan beredas tillfälle att vara representerad i skolöverstyrelsen. Det skulle medföra att man fick en styrelse, vilken, som herr Alemyr framhöll, vore helt enkelt otymplig. Nej, det är om lärarna, den stora och avgörande gruppen i skolsamhället vid sidan om eleverna, som diskussionen här står. Detta kan man understryka även utifrån den synpunkten att skolöverstyrelsen — som frågan om representationen nu gäller — är den myndighet som har den pedagogiska ledningen i första hand över vårt undervisningsväsende. Lärarna och viss annan personal inom skolväsendet fyller sina uppgifter inom detta område, och de är mera direkt underställda skolöverstyrelsen än andra personalgrupper är. Det är därför jag framför allt betcnat lärarnas och de närstående gruppernas roll i detta sammanhang.
Herr talman! Då noterar jag, herr talman, att herr Nordstrandh egentligen inte talar om vad som står i reservationens kläm, därför att där talas inte bara om lärarna utan om de grupper som arbetar inom skolan. Om vi nu skall begränsa diskussionen till lärarnas ställning i skolan, är det uppenbarligen så att lärarorganisationerna är väl företrädda i den nuvarande skolöverstyrelsen. De problem som lärarna har att brottas med är säkerligen på sina håll mycket besvärliga, men jag kan inte, herr talman, se någon anledning till att alldeles speciellt uppmärksamma lärarna i det här sammanhanget. Om herr Nordstrandh vill ge lärarna ökad representation i skolöverstyrelsen, då måste det vara rimligt att också de andra grupperna får en motsvarande ökning. Men detta kan jag inte tänka mig vara möjligt, eftersom skolöverstyrelsen då blir alldeles för otymplig.

Herr talman! Jag har inte på något sätt tagit avstånd från de andra gruppernas representation. Jag noterar ett uttryck i herr Alemyrs yttrande om »motsvarande» representation. Det är viktigt, det är den linje som man kan gå på. Men det betyder inte, att varenda smågrupp i och för sig kan ha en egen representant, utan de bör gå samman i en större gruppering. Men ordet »motsvarande» är ett utmärkt begrepp i sammanhanget.

Herr talman! Under denna punkt skall vi diskutera Bidrag till vissa elevorganisationer. Elevorganisationerna — deras existens, deras arbetssätt och deras funktion — har debatterats flera gånger förut i denna kammare. Deras berättigande torde aldrig ha ifrågasatts. Bildandet av elevorganisationerna, av vilka SECO utgör den största, är väl det förnämsta ledet i den ökade demokratiseringen inom skolan. Det är ett tecken på elevernas vilja att själva ta ansvar och tränas i ansvarstagande för sin verksamhet inom skolan. Att administrera elevorganisationer är emellertid inte lätt, inte bara beroende på att administratörerna i många fall är orutinerade och unga. Svårigheten ökar därigenom att elevorganisationerna för alla är genomgångsorganisationer. När skolan är slut mister eleven kontakten med och beroendet av den organisation han har tillhört under några år. Intresset för elevorganisationerna är också mycket varierande. I reservationen 2 a vid punkten 14 har herr Wallmark i första kammaren och jag i denna kammare velat reservera oss för ett högre bidrag än vad utskottsmajoriteten har velat föreslå till Tekniska linjers elevförbund. Det är ett nyare elevförbund, och vi har avgivit reservationen därför att detta elevförbund av de tre som erhåller bidrag ur anslaget torde vara det som bäst uppfyller kraven på en demokratiskt fungerande elevorganisation, där frågor om elevernas verksamhet och funktion i skolan upptar huvuddelen av arbetet. Därtill kommer att elevernas anslutning till förbundet är frivillig, att detta: är väl uppbyggt och fungerar bra. Anslutningen är också hög. Förbundet har 26 000 medlemmar, fördelade på 91 1okalavdelningar och 9 distrikt. Skolöverstyrelsen har i sina petita för året föreslagit ett anslag till Tekniska linjers elevförbund på 30000 kr., och vi har velat framställa samma yrkande i reservationen. Det finns emellertid också en reservation 2 b. Här gäller det att göra ett uttalande om principen för fördelningen av bidrag till elevorganisationer. Vi reservanter vill att riksdagen skall framhålla att >anslaget är avsett att ge stöd åt organisationer med karaktär av elev "organisationer i egentlig mening d. v. s. organisationer som i demokratiska former arbetar med de frågor som är av intresse för eleverna just i denna deras egenskap». Vidare framhåller vi: >»Eventuellt inträffande genomgripande förändringar i den allmänna karaktären av en organisation och i inriktningen av dess arbete måste givetvis beaktas vid prövningen av om bidrag bör utgå ur förevarande anslag.» "Jag har citerat dessa meningar ordagrant ur reservationen, eftersom jag finner formuleringen mycket väsentlig. Den står nämligen i motsatsförhållande till utskottsmajoritetens text, där det sägs att >elevernas fostran till verksamhet inom ett demokratiskt samhälle bäst främjas av en fri tävlan mellan olika Åsiktsriktningar inom elevorganisationerna». ;.. Skillnaden är att reservanterna vill "att : elevorganisationen i första hand :skall arbeta med frågor som rör elevernas ställning som elever, träna dem till. medbestämmanderätt och ökat in flytande i skolans arbete och funktion, medan ' utskottsmajoritetens skrivning ger rätt åt den uppfattningen att orga .nisationen kan tjänstgöra med elevstämpeln som »camouflage» för att olika politiska. åsikter mer eller mindre i lugn och ro skall få kämpa om makten inom organisationen. Den fria tävlan. mellan åsiktsinriktningar blir ofta en politisk tävlan, och den som vinner — jag vill här klart säga ifrån att jag inte alls är säker på att det i dag är vänstergrupperna inom SECO som har majoriteten — kommer i åtnjutande av medel som i stället för att befrämja organisationens verksamhet för elevernas bästa inom skolan kan användas till ytterligare agitation 0. s. v. Jag vill med detta starkt betona att vi inte har fört fram något krav på att bidraget till SECO eller över huvud taget till elevorganisationer skall minskas eller ens förbli statiskt, men vad vi reservanter vill är att i någon mån göra bidraget beroende av att organisationerna verkligen kommer att fungera som elevorganisationer. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 2a och 2b vid punkten 14.

Herr talman! Skillnaden mellan utskottsmajoritetens och reservanternas uppfattning är väl egentligen inte så stor. Vad reservanterna nu är ute efter torde vara att få fram ett uttalande från riksdagen som innebär kritik av verksamheten inom SECO. Utskottsmajoriteten är inte beredd att göra ett sådant uttalande. Ingen av oss vet vad det blir av SECO i framtiden; vi önskar väl alla att det skall vara möjligt att bygga upp en effektivt fungerande elevorganisation som på ett riktigt och klokt sätt kan spegla opinionen bland eleverna och utgöra ett instrument för den studerande ungdomens medverkan i ledningen av skolan och i den pedagogiska debatten. Utskottsmajoriteten vill inte göra något uttalande som kan störa SECO under en period då organisationen försöker samla sig och hitta sin riktiga livsform. Det innebär inte att vi nu vill låsa anslaget vid nuvarande nivå; vi gör över huvud taget inget uttalande härom utan säger att Kungl. Maj:t som tidigare bör få fördela de bidrag som riksdagen anvisar till elevorganisationerna.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
Herr talman! Låt mig vända mig mot vad herr Alemyr sade om att vi med vårt uttalande riktar kritik mot elevorganisationerna. Med den formulering som vi vill ge utskottsutlåtandet försöker vi i stället hjälpa elevorganisationerna att finna den form som är önskvärd och som jag är övertygad om att vi är helt överens om. Jag ser det alltså som ett stöd för elevorganisationerna om vi låter dem känna de krav som riksdagen har rätt att ställa när den fördelar bidragen.

Herr talman! Av de frågor som är samlade under denna punkt skall jag ta upp två till ytterligare belysning utöver vad som framgår av utskottsmajoritetens skrivning och reservanternas skrivningar. Den första frågan gäller betygsättningen inom skolväsendet. Jag har den åsikten att betygsfrågan är så viktig och har så vittgående samhällsoch samlevnadsaspekter att en utredning av denna problematik — betyg eller inte betyg, hur betygen skall se ut 0. s. v. — inte bör ligga inom blott ett ämbetsverk. Inom skolöverstyrelsen verkar just nu en speciell grupp med uppgift att korama till något resultat i betygsfrågan. Det hade kanske varit naturligt att låta utredningsuppdraget ligga där, om det bara hade gällt ett tekniskt spörsmål. Men frågan är mer än ett sådant spörsmål. Som jag tidigare har framhållit i en debatt kring en enkel fråga som jag ställde går användningen av betyg, absoluta, relativa..eller målrelateradeså dana, långt utanför skolan och inträdet till spärrade universitets och högskolelinjer. Man lämnar den postgymnasiala utbildningen, högskoleutbildningen, med betyg som stundtals kan vara av utomordentligt avgörande betydelse längre fram i livet. Vid anställning betyder betyg mycket, och de är kanske avgörande ibland även vid byte av anställning. I årets statsverksproposition, bil. 10, s. 158, har utbildningsministern — låt vara mycket kortfattat — varit inne på betygens betydelse på arbetsmarknaden. Betygs-, bedömningseller utvärderingsfrågan, vad man nu vill kalla den, är alltså enligt mitt och reservanternas sätt att se någonting vida mer än en fråga för skolöverstyrelsen även på ett relativt förberedande stadium. De olika leden hänger samman i betygshänseende: grundskola, gymnasium, universitet, högskola, anställning och byte av anställning. Enligt vår uppfattning vore det riktigt att, gärna vid sidan av skolöverstyrelsens betygsutredning av mera teknisk karaktär, tillsätta en övergripande parlamentarisk sådan med uppgift att ta itu med problemet i hela dess vidd. I den bör givetvis inte saknas representanter för de politiskt samhälleliga bedömningarna. Jag ber alltså att i detta avseende få yrka bifall till reservationen 3 b. Den andra frågan, som ligger inom den punkt som vi nu behandlar, gäller hur det nya ämne som kallas »fritt valt arbete» kan vara beskaffat. Det är ju så — vilket, hoppas jag, kammarens ledamöter är väl underkunniga om — att det från och med läsåret 1970 72 kommer det att gälla. både klasserna 7 och 8, för att slutligen vara fullständigt infört i sko Jan läsåret 1972/73. är att stimulera eleverna till intressanta och utvecklingsfrämjande fritidsaktiviteter, att få dem engagerade i samhälleligt och ideellt arbete samt att föra in dem i samhällets kulturaktiviteter av olika slag. Verksamheten kan bestå i studieuppgifter av dels allmänt eller specialiserande slag, dels inriktade på att grundlägga och uppöva färdigheter, t.ex. — jag citerar ur läroplanen — studier av foto, film och konst, sociala, ekonomiska och politiska förhållanden, dramatik, idrott eller musik. Det kan vara konkreta uppgifter i fråga om praktiskt arbete, t.ex. arbete i en förening, hjälpa andra. En tredje grupp är hobbybetonade sysselsättningar, t.ex. modellbygge, göra film, spela schack och liknande sysselsättningar. Påfallande är nu, att exemplifieringen i läroplanen för grundskolan i fråga om val och utformning av aktiviteter inom det fritt valda arbetet icke tar upp uppgifter inom arbetsområden av religiös eller eljest ideell karaktär. Det är i det ljuset som motionerna I:193 och II:223 bör ses. Dessa motioner, som bl.a. — de berör andra ting också vill ha klart uttalat, att fritt valt arbete också skall kunna omfatta studier och arbetsområden av religiös, etisk eller eljest ideell karaktär. Med glädje finner man att i nr 1/1970 av skriften Information från statens ungdomsråd i en katalog över aktiviteter inom ramen för fritt valt arbete även tagits upp en rad förslag från kristna ungdomsorganisationer. Det talas där om intressegrupper i livsåskådningsfrågor, om verksamheter som rör sådana frågor, det talas om konfirmationsundervisning av speciell karaktär, om information om de s.k. kristna yrkena pastor och diakonissa, om programpaket rörande den kristna. missionen o.s.v.

Jag har inget yrkande utöver det som framgår av utskottets skrivning.

Herr talman! Vid årets riksdag har väckts ett antal motioner, där skolmiljöfrågor tas upp. Här kommer givetvis grundskolan in i bilden. Att man har tagit upp dessa frågor i motioner torde spegla den allmänna debatten om de problem som är förknippade med att skapa en tillfredsställande skolmiljö. Frågan är föremål för stort intresse i vårt land, och detta finns anledning att hälsa med tillfredsställelse. Tidigare gjordes ofta gällande, att det var lärarnas sak att skapa en god skolmiljö. Givetvis är det fortfarande viktigt att de ägnar denna fråga stor uppmärksamhet. Men enligt min uppfattning finns det numera en utbredd mening om att vi alla såsom medborgare är skyldiga att göra insatser på detta område. Det är inte bara lärarna utan också eleverna, personalen utöver lärarpersonalen, målsmännen och i Övrigt vi alla som såsom medborgare måste känna ansvar i denna fråga. Det talas i den allmänna skoldebatten mycket om skoldemokrati, och det är ett glädjande tecken. Jag tror emellertid, att vi lättare fångar in vart vi vill komma, om vi talar om behov av samverkan i skolan. I skolan måste ske en samverkan, och där måste eftersträvas en känsla av gemenskap. Alla som arbetar i skolan bör omfattas av den gemenskapskänslan. Det är emellertid av grundläggande betydelse för skolarbetet att det råder ordning och reda i skolan. I annat fall blir det inte vare sig samverkan eller trivsel, och det blir skolarbetet lidande på. I skolan skall man sträva efter att uppnå samverkan, gemenskap, jämlikhet och ansvar. Eleverna erbjuds att utöva medinflytande, och man må ha rätt att förvänta sig deras hjälp för att skolan skall kunna fungera inom de ramer som vi har beslutat om i demokratisk ordning. Vi har erfarit att en del ungdomar tyvärr inte godtar detta utan vill använda skolan som en plattform för att åstadkomma en total förändring av vårt samhälle. Hur många de är vet vi inte, men så mycket skall sägas, att de inte bidrar till att skapa en bättre skolmiljö. Vi vet att olika människor har olika intressen. Vi har inte vare sig lust eller fallenhet för samma slags arbete. En del har lätt för att klara det teoretiska skolarbetet. Andra har sin begåvningsinriktning åt praktiskt arbete. För de senare, alltså de praktiskt begåvade, blir det ofta påfrestande att vara på samma arbetsplats, där det förekommer en till övervägande del teoretisk undervisning. Det måste bli påfrestande att vara på en arbetsplats i nio år och ägna sig åt ett arbete, som man har väldigt svårt för att kunna följa med i. Det har påtalats i en motion att den praktiska = yrkesorienteringen «skulle kunna vara ett medel att hjälpa de ungdomar, som har svårt att följa den teoretiska undervisningen, att finna sin skoltid meningsfull. Bl. a. har i denna motion nämnts vikten av att de som handleder i den praktiska yrkesorienteringen är utbildade för att handleda sina elever. Utskottet framhåller att det är angeläget att skolmyndigheterna med uppmärksamhet följer utvecklingen på området. Därtill har hänvisats till den nya läroplanen i grundskolan, som innebär förändringar i den praktiska yrkesorienteringen. Att det blir förändringar är sant, men jag är inte säker på att den nya läroplanen är tillräckligt välvillig mot de praktiskt begåvade eleverna. Det är därför enligt min mening alldeles särskilt anledning att understryka vikten av att skolmyndigheterna följer utvecklingen med uppmärksam het. Det gäller att i skolarbetet finna sådana former att också de som inte har begåvning för teoretiska studier kan få sina intressen tillgodosedda, så att de finner sin skoltid meningsfull. Det är ett jämlikhetskrav att alla elever skall kunna uppleva skolarbetet som meningsfullt. I flera motioner har trafikundervisningen tagits upp och det är inte första gången. Utskottet har också i år hänvisat till att det finns en arbetsgrupp inom skolöverstyrelsen som ägnar sig åt denna fråga. Det har inte gått att vinna förståelse för de förslag till konkreta åtgärder som framförts i motionerna. Givetvis är det i och för sig bra att man säger att eleverna skall lära sig trafikreglerna, att de skall visa hänsyn i trafiken och ha respekt för de krav som ställs på den enskilde som trafikant. Men av allt att döma måste vi skärpa oss. I motionerna framhålles att man bör ägna ökad uppmärksamhet åt trafikundervisningen; det beror givetvis på att många av dagens trafikanter framstår som varnande exempel.

Jag anser det också vara angeläget att man i lärarutbildningen lägger stor vikt vid trafikkunskaperna. Jag tror att det också skulle vara stimulerande för kommunerna, om man kunde lämna statsbidrag till övningsbanor för trafikundervisning för skolungdom. Jag har även vid behandlingen av motioner om grundskolan särskilt fäst mig vid den motion som tar upp frågan om lägsta antal elever i glesbygden för att B 1-skolan skall få behållas. Jag vill understryka utskottets skrivning att gällande bestämmelser skall tillämpas med varsamhet och hoppas att detta uttalande skall underlätta för dem som behandlar dessa frågor att vara generösa. Det gäller inte bara ekonomiska värden. De långa resvägarna för eleverna kan bli ansträngande och kulturlivet förlorar ofta åtskilligt när en skola läggs ned. Bevarandet av en levande bygd är starkt beroende av just en skola i bygden. Då det gäller reservationerna så är det naturligtvis mycket att säga om dem. Beträffande förskolan vill vi reservanter att 1968 års barnstugeutredning skall erhålla tilläggsdirektiv för att även utreda frågan om obligatorisk förskola och spörsmålet om vem som skall svara för huvudmannaskapet. Eftersom jag har den uppfattningen att förskolan skall vara en obligatorisk skola där alla barn som kan skall delta — så att vi inte får en uppdelning av barnen mellan sådana som gått i förskola och sådana som inte gjort det — finner jag det befogat att barnstugeutredningen får tilläggsdirektiv att utreda såväl frågan om obligatorisk förskola som spörsmålet om huvudmannaskapet. Vad sedan frågan om betyg i skolan angår har herr Nordstrandh redan varit inne på den, och jag vill nu bara säga att det enligt min bedömning är en mycket svår fråga. Betygen säger inte allt, och det gör inte heller testning — inte ens betyg och testning i kombination, som ändå är det bästa vi har för närvarande. Jag tror att det blir svårt att finna något mera användbart än en kombination av test och betyg. I det fallet skall jag emellertid inte uttala mig kategoriskt. Det kanske kan finnas bättre metoder. Men då gäller det att finna något bättre, som sam tidigt stimulerar eleverna till att försöka berika sitt kunnande och som ger dem förutsättningar att bli goda och dugande medborgare. Givetvis är det samtidigt fråga om att lärarna måste bilda sig en uppfattning om huruvida deras undervisning ger resultat eller inte — och hur detta nu skall mätas. Likaså måste man finna lämpliga vägar för att nå god kontakt med elevernas målsmän. Samverkan och gemensamt ansvar måste under alla förhållanden vara av väsentlig betydelse, oavsett om man har betyg eller något annat system för att ge eleverna bästa möjliga utbyte av sin skolgång. Det skall också i sammanhanget sägas, att var man än ställes i livet, inte minst på arbetsplatsen, blir man bedömd efter den insats man gör. Så är det på arbetsplatsen men även i föreningslivet och förmodligen också i det politiska livet. Att ändra på det förhållandet tror jag inte går. Men därmed är inte sagt att allt är bra som det är för närvarande när det gäller betygen. Därför är det viktigt att även frågan om betygen utreds. Det är emellertid en så stor och betydelsefull fråga att jag anser att den bör behandlas av en parlamentarisk utredning, som givetvis skall ha behövlig expertis till sitt förfogande.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

Herr talman! Jag tillhör dem som i motionen II: 727 framfört krav vilka i hög grad överensstämmer med dem som herr Källstad redogjort för i sin motion, nämligen att tilläggsdirektiv skulle lämnas till 1968 års barnstugeutredning. Låt mig säga några ord om anledningen till att jag intagit samma ståndpunkt som reservanterna när det gäller reservationen 3 a vid punkten 18: Många menar att en obligatorisk förskola måste innebära att treeller fyraåringar tvingas in på institutioner och att vi inte skulle få någon valfrihet när det gäller vården och uppfostran av barnen. Låt mig klart deklarera att det över huvud taget inte är fråga om något sådant i detta sammanhang. Herr Källstad redogjorde för de två alternativ som finns när det gäller att -. så att säga praktiskt sänka skolåldern. Jag biträder den uppfattningen att det riktiga tillvägagångssättet icke är att direkt låta grundskolans årskurs 1 påbörjas vid sex års ålder; vårt grundskolesystem är inte uppbyggt för de åldersklasser det då skulle bli fråga om. Däremot ställer jag mig utomordentligt frågande till varför Sverige skall vara snart sagt det enda land inte bara i Västeuropa utan i världen som anser att barnen inte är skolmogna förrän vid sju års ålder. Vi har skyllt på våra glesbygder, men glesbygder finns också i andra länder, och våra möjligheter till kommunikationer har starkt förbättrats. Vi har skyllt på vårt klimat — de kalla vintrarna och svårigheterna uppe i Norrland. Det finns också de som sagt att vi här uppe i Norden mognar senare — och om man är snäll säger man kanske också att vi lever längre. Men alla dessa skäl måste vara irrelevanta, om man ser till de resultat som kommer fram vid internationella jämförelser av barns skolresultat. Det är nu beslutat att vårt land skall deltaga i de internationella jämförelseprov som skall göras med barn över hela världen och där barnens förmåga att förstå och behandla modersmålet liksom deras kunskaper i naturvetenskapliga ämnen skall undersökas och jämföras. Dessa jämförelser skall göras i tre olika åldersstadier: i tioårsåldern, i avslutningsklassen av den obligatoriska skolan och på gymnasienivå. Vi måste i det fallet vara medvetna om att tioåringarna i de flesta länder har gått i skola fyra eller kanske fem år medan våra tioåringar har en treårig skola bakom sig när dessa prov görs. Genomförandet av projektet kommer att ta ett par år. Och visst kan vi från början acceptera situationen och säga att det här kommer att gå som det gjorde för oss vid de internationella jämförelserna på matematikens område —- . vi kommer att ligga sist eller näst sist i jämförelserna. Kanske slår vi oss till ro med det och försvarar oss med vårt välfärdssamhälle. Med den internationalisering vi upplever, med den ökade omflyttningen och med de förbättrade möjligheterna för människorna genom kommunikationernas utveckling är det felaktigt att resonera på detta sätt. Införandet av en obligatorisk förskola — och jag vill starkt framhäva kravet på att en sådan organisatoriskt inlemmas i det ordinarie skolväsendet — är en första åtgärd för att våra barn skall få möjligheter till undervisning i den pedagogiska form som gäller för förskolan. Det är utomordentligt viktigt att vi utnyttjar alla förskolepedagogikens möjligheter till handledning av barnen. Den moderna pedagogiken har ju också gått ifrån uppfattningen att det är direkt felaktigt att låta barn i förskola leka med siffror och bokstäver. Man säger — säkerligen alldeles riktigt — att sysselsättningen måste följa barnens utvecklingsgrad; då först blir den meningsfull. Barn är i dag mera försigkomna än för några decennier sedan. Vi vet det bl.a. därför att det är betydligt vanligare i dag att barn som börjar första årskursen i skolan kan läsa och räkna än vad det var bara för något decennium sedan. Till stor dei beror det kanske på den ökade konsum: tionen av TV-program och säkerligen också på serietidningarna. Utskottsmajoriteten skriver nu ai. barnstugeutredningen skall utreda dessa frågor. Herr Källstad anförde citat, och jag skall inte göra någon upprepning. När det gäller frågan om sam ordning med det ordinarie skolväsendet finns det inte något sagt i direktiven. Det heter där att utredningen också har att diskutera hur en allmän förskoleverksamhet lämpligen bör samordnas med övrig barnstugeverksamhet — d.v.s. hur barndaghem, fritidshem och förskolor skall samordnas. Men det är inte detta vi vill ha utrett. Vi vill ha utrett vilka möjligheter som finns för förskolan att integreras i det ordinarie skolväsendet och kanske ge möjlighet till en flexibel övergång till den vanliga grundskolan. Måhända måste man lösa glesbygdsproblemen med ambulerande lärare i stället för ambulerande barn. Detta bara som exempel på frågor som måste undersökas och utredas innan man kan ta ställning i denna fråga. Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 3 a och 3 b vid punkten 18.

Herr talman! Under punkt 18 i statsutskottets utlåtande nr 8 tillstyrker utskottet enhälligt bifall till utbildningsdepartementets hemställan om ett förslagsanslag till driften av grundskolor på i det närmaste 3 miljarder kronor, d.v.s. ungefär en femtondel av statens samtliga utgifter under budgetåret. Det är endast i två avseenden som utskottet inte har kunnat enas och där det föreligger reservationer. Ingen av dessa berör budgeten. Jag skall här nöja mig med att säga några ord om reservationen 3 b om hbetygsättningen i skolorna. Den andra reservationen kommer att kommenteras av fru Ludvigsson. Någon skillnad mellan utskottets förslag och reservanternas föreligger inte när det gäller betygsfrågans betydelse. Utskottet säger visserligen i sitt betänkande att »betygsättningen i skolan är otvivelaktigt en viktig samhällelig angelägenhet», medan <reservanterna strukit ordet otvivelaktigt och nöjt sig med att säga att det är en viktig samhällelig angelägenhet. Jag vill inte gärna tolka detta så att reservanterna har mindre intresse för frågan än utskottsmajoriteten. Den 3 oktober i fjol fick skolöverstyrelsen i uppdrag av utbildningsdepartementet att utreda frågan om behovet av betyg samt betygsättningens effekter, funktioner och form. Som framgår av Aktuellt från Skolöverstyrelsen nr 35 har skolöverstyrelsen därefter den 3 december beslutat om riktlinjerna för det fortsatta arbetet i betygsfrågan. Jag citerar ur Aktuellt: »Det direkta utredningsarbetet, som innefattar en förutsättningslös utredning av betygsfrågan, har anförtrotts en tvärstrukturell arbetsgrupp med företrädare för de båda undervisningsavdelningarna, lärareutbildningsavdelningen, planeringsavdelningen och = folkbildningsbyrån.

Skolöverstyrelsen avser att senare under vårterminen inkomma med förslag till vissa kortsiktiga åtgärder i betygsfrågan. I utbildningsdepartementets PM till skolöverstyrelsen i samband med utredningsuppdraget framgår också att utredningsarbetet bör ske i nära kontakt med kompetensutredningen när det gäller problematiken i samband med intagning till eftergymnasial utbildning, och vidare bör kontakt hållas med testutredningen och andra statliga utredningar, vilkas arbete berör aspekter av betygsfrågan.

Det finns därför i dag ingen anledning att föregripa expertutredningen, och jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan.

Herr talman!

I en parlamentarisk utredning får ju de olika politiska partierna tillfälle att framföra sina synpunkter. Man kan också begära att experterna skall utföra vissa undersökningar. Jag är övertygad om att fler faktorer då också blir beaktade i utredningsarbetet; Detta är, som här tidigare sagts, inte bara en teknisk fråga. Vad tekniker eller andra experter föreslår kan se bra ut, men det måste övervägas hur det hela fungerar i praktiken, ty detta är det avgörande.

Ait först låta experterna utreda och sedan låta parlamentariker överväga vad de har kommit fram till blir inte alls samma sak som om parlamentarikerna redan från början fått vara med och utreda frågan. Det är en väsentlig skillnad mellan att ha en parlamentarisk utredning och att först ha en expertutredning och sedan få lov att överväga vad den har resulterat i.
Herr talman! Jag är helt övertygad, herr Jönsson i Arlöv, om att en parlamentarisk utredning av något slag kommer förr eller senare, och det tycks herr Jönsson också vara, om jag rätt förstår tonläget i hans uttalande. Men det är, om inte för sent, dock alltför sent som den kommer in. Att skolöverstyrelsen gör en utredning är det kanske i och för sig inte så mycket att säga om. Det finns bara den lilla haken, att man kan ställa sig en aning frågande inför överstyrelsens möjlighet att göra en absolut förutsättningslös utredning. Jag har verkligen mina dubier. Skolöverstyrelsen har trots all kritik som riktats mot den relativa betygsättningen ganska ihärdigt idkat ett uppehållande försvar för den, och det blir kanske svårt för överstyrelsen att komma ifrån saken helt. Nu finns det dock vissa tecken som tyder på att man lösgör sig från denna inställning, så någon förhoppning kan vi hysa. Jag konstaterade med tillfredsställelse, att herr Jönsson i Arlöv hade läst in detta ämne bra och också hade upptäckt att det finns en referensgrupp som skall biträda skolöverstyrelsens utredning. Om den vill jag bara säga att den förmodligen får samma betydelse, eller snarare icke-betydelse, som referensgrupperna har i U 68. Ingen behöver ta hänsyn till vad de säger som sitter i en referensgrupp. De beslutar ingenting. De kan bara få framlägga sina synpunkter.

Herr talman! Varken av herr Mattssons eller herr Nordstrandhs anföranden framgick om de ansåg att denna parlamentariska utredning skulle arbeta samtidigt med skolöverstyrelsens utredning eller om riksdagen skulle ge skolöverstyrelsen ett misstroendevotum och dess utredning avslutas. Det skulle vara intressant om herrarna ville lämna en upplysning på den punkten.

Herr talman! Här är varken fråga om förtroende eller misstroende; vi har begärt att få en parlamentarisk utredning som skall använda de experter den behöver för att utreda dessa frågor. Visst är experter bra att ha i många sammanhang, men vi skall inte låta oss styra av dem — folkviljan måste också komma till uttryck.

Herr talman! Låt den utredning inom skolöverstyrelsen som har börjat sitt arbete fortsätta därmed och låt den syssla med de frågor som den är kom-. petent att syssla med — vissa. tekniska frågor, beräkningar o.d. kan och måste den handha, därom råder ingen tvekan. Men den samhälleliga bedömningen av betygens karaktär, användningen av betygen o.s.v. bör otvivelaktigt lig ga på en i det politiska livet och i samhället förankrad utredning. Utredningarna kan arbeta parallellt i god kontakt med varandra.

Herr talman! Jag skall något kommentera reservationen 3 a vid punkten 18 mot utskottets utlåtande över motionsparen 1:579 och II:727 samt 1:588 och 11:693 angående bl.a. den obligatoriska förskolan. I det första motionsparet yrkas att tilläggsdirektiv utfärdas för barnstugeutredningen att utreda möjligheten att göra förskolan obligatorisk och att få en flexibel åldersgräns för övergång till grundskolans lågstadium samt att pröva förutsättningarna för att skolöverstyrelsen blir huvudman även för förskoleverksamheten. Det andra motionsparet utmynnar i liknande yrkanden, och man tar där upp frågorna om obligatorisk förskola och huvudmannaskapet. Såväl i motionerna som i reservationen understryks förskolans betydelse för barnens fortsatta utveckling, och värdet av att alla barn får del av denna verksamhet framhålles. Herr Mattsson, herr Källstad och fru Sundberg har i debatten ytterligare understrukit detta. Det finns ingen anledning att debattera den frågan, eftersom det bara lär finnas en uppfattning härom i riksdagen — i varje fall har det vid utskottets behandling inte givits uttryck åt någon annan mening. Anledningen till att utskottet avstyrkt motionerna är att 1968 års barnstugeutredning enligt sina direktiv har att utreda möjligheterna och formerna för en allmän förskola. Utskottet förutsätter att utredningen också kommer att pröva frågan om samordningen med skolväsendet och därmed huvudmannaskapet och finner det därför omotiverat att utfärda de begärda tilläggsdirektiven. Vi kan i motsats till herr Källstad och fru Sundberg inte känna nå gon tveksamhet huruvida utredningen kommer att ta upp även dessa saker. Fru Sundberg slutade med att säga att det är många frågor som måste utredas innan vi kommer fram till en slutlig lösning när det gäller utformningen av denna verksamhet. Det är ju just det som barnstugeutredningen är sysselsatt med, och jag kan verifiera att utredningen verkligen tolkat sina direktiv på så sätt att man undersöker ämnet i hela dess vidd och alltså även frågan om den administrativa ledningen av förskoleverksamheten. Herr talman! Jag vill med dessa ord yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Fru Ludvigsson vill göra gällande att våra åsikter är så överensstämmande att detta bara skulle vara en strid om ord. Om man så vill kan man i direktiven för alla tänkbara utredningar läsa in någonting som man skulle önska fanns där, och ofta gör man det. Om man läser hela direktiven till 1968 års barnstugeutredning framstår det klart att den sociala aspekten är den väsentliga: att verksamheten inom barndaghemmen, förskolorna och eftermiddagshemmen samordnas och att möjligheter bereds barn överallt i landet att komma i åtnjutande av dessa förmåner. Vad vi velat föra fram är något annat, nämligen barnens rätt att börja skolan i form av förskola t.ex. ett år tidigare än vad som i dag är fallet i Sverige.

Herr talman! Det har sagts att 1968 års barnstugeutredning skulle ha att göra den utredning som reservanterna Önskar. I direktiven till 1968 års barnstugeutredning talas det om att man skall fylla högt ställda kvalitetskrav när det gäller barntillsynen och att det föreligger ett stort behov av organiserad samhällelig barntillsyn. Däremot sägs ingenting om att förskolan skall vara obligatorisk. Det har också sagts att det föreligger svårigheter för barnen i glesbygderna. Visst är det riktigt, och det är ju därför vi vill ha en obligatorisk förskola, så att det inte — som jag sade tidigare — blir en skiktning av barnen mellan dem som gått i förskola och dem som inte gjort det. När det gäller frågan om huvudmannaskapet nämns ingenting i direktiven. Man kan emellertid få den uppfattningen, att socialstyrelsen kommer att bli huvudman. Det heter i direktiven för barnstugeutredningen att denna bör samråda bl.a. med utredningen för översyn av den sociala vårdlagstiftningen. Motionen 1II:693 liksom reservationen 3 a syftar till en utredning huruvida icke huvudmannaskapet lämpligen bör överflyttas till skolöverstyrelsen. Jag tycker att det är rätt naturligt, för det första att förskolan är obligatorisk för att alla barn som så kan skall få gå i förskola och för det andra att man utreder om det inte vore lämpligast att skolöverstyrelsen är huvudman för denna verksamhet.

Herr talman! Under denna punkt bes: handlas en väsentlig motion — nr II: 223 — som berör kristendomsundervisningen och som jag vill säga ett par ord om. Den har nämligen fått en mycket ytlig och beskedlig behandling av utskottet. Vi yrkar i motionen att skolan ut över den ordinarie kristendomsundervisningen skall ge tillfälle till frivillig konfessionell kristendomsundervisning. Detta står inte i något motsatsförhållande till kravet på objektiv undervisning; självfallet kan man bedriva en objektiv konfessionell undervisning också. Utskottet anför att man på högstadiet redan har möjlighet att behandla religiösa uppgifter på timmarna för fritt valt arbete, och herr Nordstrandh stod bi med en anvisning från statens ungdomsråd, 1 vilken man föreslog uppgifter av sådan karaktär. Men man kan med tanke på gällande bestämmelser i läroplanen betvivla att de uppgifterna verkligen kan komma i fråga. Där sägs nämligen att detta fritt valda arbete inte skall utgöra någon komplettering av andra läroämnen, och det blir det ju tvivelsutan. Arbetet i fråga får, som det står i utskottsutlåtandet, i sitt slag vara jämförligt med foto, film och konsthantverk. Det tycker jag inte att man som motionär kan vara tillfredsställd med. Vi hade nog hoppats att utskottet skulle förstå värdet av denna undervisning, så att man hade lättat litet på bestämmelserna. Utskottet har uppenbarligen inte läget i Sverige riktigt klart för sig. Vid en nyligen företagen gallupundersökning uttalar sig 80 procent av de tillfrågade för att de kristna idealen skall bevaras, och 75 procent har respekt för de ideal Jesus uppställde. Under det att vårt skolväsende nu försöker vara livsåskådningsmässigt neutralt och meddela en s.k. objektiv religionsundervisning, har 73 procent av de tillfrågade i denna undersökning uttalat sig för att åt deras barn skall ges en kristen fostran. Mot denna bakgrund ter sig onekligen utvecklingen på skolans område då det gäller detta ämne ganska märklig. Vi har fått religionskunskap i gymnasiet. I och med den reviderade läroplanen för grundskolan, som skall tillämpas från och med nästa termin i årskurserna 1, 4 och 7 försvinner kristendoms ämnet ur svensk skola. Vi får religionskunskap alla nio åren, men inte som självständigt ämne. I klasserna 1—3 ingår religionskunskap i hembygdskunskap och i årskurserna 4—6 utgör religionskunsap tillsammans med geografi, historia, samhällskunskap och naturkunskap ämnesgruppen orienteringsämnen. Religionskunskapen får inte betyg förrän i årskurs 7. Det är inte förvånande att kristna grupper i vårt land hyser farhågor för skolans kristendomsundervisning. Vi märkte det påtagligt vid den bekanta namninsamlingen 1963 då inte mindre än 2,14 miljoner personer över 16 år undertecknade uppropet. Man menar att undervisningen om den kristna tron och livsåskådningen under objektivitetskravets tryck ofta har blivit urvattnad och stundom tvivelaktig till sitt innehåll. Läroböcker och bredvidläsningslitteratur inger inte sällan allvarliga farhågor, särskilt när det gäller etiska aspekter på samlevnadsfrågorna. Sexualundervisningen har genomgått en »rullande reformering», som man uttryckte det vid skolveckan i fjol. Man ser med oro fram mot vad den länge aviserade nya handledningen, som skolöverstyrelsen skall ge ut, kommer att innehålla. Uppenbarligen håller skolan på att avlägsna sig från uppgiften att i samverkan med hemmen ge ungdomarna fostran i enlighet med hittills vedertagna normer. Den nya läroplanen undviker ordet fostran, och hur skall för resten en helt neutral skola kunna ge en målinriktad fostran? Med anledning av detta har kravet på kristna skolor med konfessionell kristendomsundervisning gjort sig gällande. Det har förekommit opinionsyttringar på olika håll, och man kan även referera till en så känd forskare som religionssociologen docent Berndt Gustafsson, som vid en föreläsning i Sigtuna klart uttalade att man borde experimentera med kristna skolor, att skolan skall vara en komplet tering till hemmet och församlingen och inte tvärtom. Han ställde sig också kritisk mot att regeringen avvisat den av andra länder respekterade föräldrarätten. Konfessionell undervisning behöver självfallet i och för sig inte komma i konflikt med kravet på objektiv undervisning. Det faktum att vi lever i ett pluralistiskt samhälle behöver inte heller utgöra hinder under förutsättning att skilda trosriktningar garanteras lika rätt. Man kan emellertid anta att det för skolan skulle bli alltför komplicerat att differentiera den ordinarie kristendomsundervisningen, i synnerhet som ämnet numera integrerats i övriga orienteringsämnen. Därför förordar vi att det, utöver skolans ordinarie kristendomsundervisning, införes någon veckotimme av frivillig konfessionell undervisning i den mån kyrklig eller frikyrlig församling på orten kan ställa personal till förfogande. Vi anser att statsbidrag därvid skall utgå för att täcka kostnaderna. I vårt land är fortfarande många föräldrar anslutna till kristna samfund. Tidigare refererade gallupsiffror ger vid handen att denna anslutning inte är så formell som många gärna vill påstå. Utifrån demokratins principer anser vi det vara angeläget att samhället via skolan hjälper föräldrarna att ge barnen undervisning i den egna kyrkans lära. Här kan som sagt hänvisas till Europarådets och FN:s konventioner om den s.k. föräldrarätten. Här i riksdagen har vi i tidigare debatter om aktuella ungdomsproblem ofta framhållit betydelsen av en fast livsåskådning. I det pluralistiska samhälle, där vi lever och där många motstridande livsmönster frikostigt presenteras genom massmedia, torde föräldrar och säkert också många ungdomar känna behov av ledning och saklig insikt i den egna kyrkans lära. Jag skall inte besvära herr talmannen med att yrka bifall till denna motion i dag. Jag vet nämligen att det finns en stor opinion i vårt land som trycker på, och kommer att ta sig påtagliga uttryck i fortsättningen.